Herr talman! I det betänkande vi nu behandlar crinras om att de internationella rustningarna har gigantiska dimensioner och att vapenarsenalerna — främst på kärnvapensidan - i dag representerar en närmast oföreställbar förstörelseförmåga. Ändå fortsätter den kvalitativa och kvantitativa vapenutvecklingen. Ändå fortsätter rustningarna både på kärnvapenområdet och på det konventionella vapenområdet. Omfattningen och allvaret av denna utveckling är oerhörd. Det är därför Sverige energiskt och målmedvetet bör fortsätta att göra konstruktiva insatser i nedrustningsarbetet. Det har skett i förberedelserna till den extra session inom FN:s generalförsamling som skall äga rum inom kort. Det sker i de förhandlingar som äger rum i nedrustningskommittén i Geneve. Målet för våra ansträngningar — att hejda kapprustningen och att få till stånd samfällda och genuina nedrustningsåtgärder — har, som utskouet betonar, eu starkt stöd i den allmänna opinionen i vårt land. Låt mig också erinra om att det är på svenskt och nordiskt initiativ som frågan om sambandet mellan nedrustning och utveckling satts på dagordningen i FN. Avsikten är ju att sessionen skall fatta beslut om en inträngande studie av denna fråga i syfte att finna lösningar på de utvecklingsproblem som uppstår genom det faktum att rustningarna tar i anspråk en mycket stor del av världens samlade materiella och miinskliga resurser. FN:s generalsekreterare har utsett en arbetsgrupp på 22 experter som fått i uppdrag att utarbeta riktlinjer för den här studien. Hedrande nog för Sverige blev statssekreterare Inga Thorsson ordförande i den gruppen, som nu fullgjort sitt arbete. Att möjliggöra lösningar som för över resurser från det militära området till fredliga utvecklingsändamål i tredje världen är givetvis ett huvudsyfte i det här arbetet. Det är vår förhoppning att det liksom överläggningarna vid sessionen skall bidra till att stärka intresset hos FN:s medlemmar, både i och u-länder, för inte minst det långsiktiga nedrustningsarbetet. Om allt det här råder en vid politisk enighet i vårt land.

Över huvud taget är det svårt att förstå — det måste jag ge Gunnel Jonäng rätt i— att han med dessa medel försöker blåsa upp en stor strid i frågor där det ändå i sak råder bred enighet. Var och en måste ha märkt en markant skillnad i framtoningen mellan fru Anna Lisa Lewén-Eliassons inlägg och Sture Ericsons inlägg. Sture Ericson tar på sig ett stort ansvar genom sitt sätt att ta till partipolitiska överdrifter i de här frågorna. Förstår han inte att hans agerande också riskerar att minska effekten i utlandet av de ställningstaganden som görs uv Sverige? Även från socialdemokratisk synpunkt bör det vara ct intresse att inte uppförstora skillnaderna, utan realistiskt notera den vida enighet som råder. Egentligen är det ju så, att både reservationen och de särskilda yttrandena, som Allan Hernelius sade, rör utanverk. Jag skulle vilja säga att de t.o.m. kan sägas vara skäligen onödiga. I reservationen uttalas att det skulle innebära att ett ytterst allvarligt steg togs, om neutronvapen tillförs de militära förbanden i Västeuropa. Utrikesministern liksom andra företrädare för regeringen har förklarat att neutronbomben, liksom alla andra kärnvapen, är oacceptabel. I reservationen sägs att regeringen inte agerat ”med någon större målmedvetenhet” för att stärka den internationella opinionen. Sture Ericsons version är i Svenska Dagbladet att ”regeringen har tassat mycket försiktigt” och här i kam maren att regeringen har varit lam och återhållsam. Att säga att neutronbomben är oacceptabel, är det att tassa försiktigt? Att informera den amerikanska regeringen om denna uppfattning, är det att tassa försiktigt? Vi har ju klara indikationer på att man uppfattade det budskap som framfördes. I utskottsbetänkandet finns för den som vill fisa många citat från rogeringsuttalanden som bestyrker det svenska avståndstagandet när det gäller neutronvapnet. Där betonas också att vapnet måste ses i sitt totala kapprustningssammanhang, där också andra vapenprojekt ingår, t.ex. kryssningsrobotar, rörliga landbaserade missiler och den sovjetiska roboten SS 20. Till detta synsätt måste väl rimligen också socialdemokraterna ansluta sig. Naturligtvis bör vi utnyttja den tid som nu står till buds för att fortsätta att ta avstånd från neutronvapnet och understryka de faror för fortsatt upprustning som detta vapen skulle innebära. I det nedrustningsperspektiv vi anlägger är alla kärnvapen oacceptabla för oss, hur de båda supermakterna än utformar sina kärnvapendoktriner. Som utrikesministern 1 början av året betonade här i kammaren, så är Sverige ett av de få länder som på ett tidigt stadium offentligen redovisade sin inställning. Det ger oss moralisk skyldighet att fortsätta att bidra till att skapa en informerad opinion i denna centrala rustningsfråga. Att president Carter beslutat uppskjuta produktionen av vapnet är en framgång. En ännu större framgång vore om Sovjetunionen härigenom kunde påverkas: till återhållsamhet i fråga om vapen — både nukleära och konventioneHa — och i fråga om styrkedispositioner i Europa. Det vore orimligt om vi inte skulle kräva sådan återhållsamhet också av Sovjetunionen. Sovjet har ju redan mycket stora styrkor i Europa. Det bör alltså finnas möjlighet att visa god vilja genom att vidta reduktioner av olika slag. För en informerad nedrustningsopinion är det också angeläget att rikta uppmärksamheten på denna del av nedrustningsproblematiken.

Tanken på ett sådant forum, en till UD knuten allmän beredning i internationella och utrikespolitiska frågor, har framförts redan tidigare av biståndspolitiska utredningen i dess informationsbetiänkande. Personligen tror jag det är angeläget att ett sådant organ skapas där institutioner, folkrörelser och andra organisationer som driver en väsentlig informationsverksamhet på bl.a. nedrustningsområdet inbjuds att delta.

Det är min förhoppning att när frågan återkommer framsteg på den här punkten skall kunna redovisas. Jag tror nämligen att denna typ av samordning och samråd skulle bl.a. stärka förutsättningarna för aktiviteter och opinionsbildning i nedrustningsfrågorna inom folkrörelserna och andra frivilliga organisationer. ANNA LISA LEWÉN-ELIASSON kort genmiäle: Herr talman! Jag skulle gärna vilja säga alt jag tror man bör överge tanken att Sture Ericson och jag har några skilda uppfattningar i de här frågorna. Siälvfallet står vi båda bakom de delar av utskottsbetänkandet som består av reservationer och särskilda yttranden. Sedan kan man väl tala på olika sätt, och det är väl fallet med Sture Ericson och mig. Men i grunden har vi ju helt sammanfallande uppfattningar. Upprördheten över att vi tar upp frågan om neutronvapnet gör att jag börjar tro att man faktiskt känner sig en smula akterseglad, därför att vi driver den här frågan. Jag trodde att vi vid det här laget var helt överens om att vi nu skall agera hårt mot detta vapen. Har vi varit ute tidigare och fått i gång den här debatten, får man acceptera detta. Vid den här tidpunkten är vi väl lika ivriga motståndare till neutronvapnet; vi vill alla verka för att det aldrig skall få förekomma i Europa.

Herr talman! Jag tror att kammarens protokoll kommer att visa att det är en klar skillnad i framtoningen mellan Anna Lisa Lewén-Eliassons inlägg i denna debatt och Sture Ericsons. Anna Lisa Lewén-Eliasson betonade ju i sitt meningsutbyte med Allan Hernelius om neutronvapnet att vad hon cgentligen vill ha sagt är att regeringen något tidigare borde ha tillkännagivit sin cgen ståndpunkt. Det var alltså fråga om ett tidsperspektiv.

Vi har ju också i utskottsbetänkandet infört en rad klara citat både av utrikesministern och av statsministern. Jag tycker att herr Ericson bör läsa igenom dessa citat och ur denna synvinkel begrunda dem än en gång.

Herr talman! Jag har med intresse lyssnat till den debatt som pågått under de närmast föregående timmarna. Den fråga som diskuterats här är av yttersta betydelse både för nutiden och framtiden. Jag skall i slutet av mitt anförande göra några kommentarer till den debatt som förevarit. Den närmaste anledningen till att jag har begärt ordet i k väll är att jag tyckte att jag hade en skyldighet att inför riksdagen redogöra för de åtgärder som vi avser att vidtaga och för den politik som vi avser att föra vid den extra generalförsamling som inleds i New York om ett par veckor. Den 23 maj skall den särskilda sessionen om nedrustning inledas i Förenta nationerna. Den äger rum i ett skede när behovet av konkreta åtgärder för att bromsa och vända kapprustningen, inte minst på kärnvapnens område, är större än någonsin. Den särskilda sessionens betydelse för den framtida utvecklingen kan inte nog understrykas. Det finns världsproblem som inte behöver förklaras för att deras vikt skall framstå klart. Ett sådant problem är kapprustningen. Vi måste med all kraft sträva efter att stoppa den, att vända den i nedrustning och i stället använda våra tillgångar till att förbättra människornas villkor. Dessa målsättningar uttrycker vad mänskligheten alltid strävat efter, att leva i fred under drägliga förhållanden. Nödvändigheten att driva nedrustningsarbetet vidare ökar. Inemot 400 miljarder dollar per år används nu till rustningar men endast ca 15 miljarder går till utvecklingshjälp. Var och en inser det vettlösa i en sådan fördelning av världens tillgångar. Kapprustningsdynamiken måste ersättas av en utvecklingsdynamik,. om framtida konflikter skall undvikas och människornas rättmätiga behov tillgodoses. Det är inte bara fråga om att minska de risker för massförstörelse som ligger i en fortsatt kapprustning. Det är också en fråga om att främja en bättre användning av jordens resurser för att utjämna skillnaderna mellan rika och fattiga länder, mellan rika och fattiga människor. Det är lätt att peka på att hittillsvarande nedrustningsansträngningar lett till begränsade resultat. Det kan dock inte vara den enda måttstocken på deras värde. Vi vet inte hur utvecklingen hade blivit utan det tålmodiga och kunniga förhandlingsarbete som bedrivs i Geneve i andra sammanhang. Det bidrar också till en grundläggande opinonsbildning, som dock ännu inte avsatt tillräckliga resultat. Samtidigt är det uppenbart att en växande klyfta uppstått mellan vad som bör göras och vad som faktiskt har uppnåtts. Detta får inte leda till handlingsförlamning. Det förblir en oavvislig gemensam uppgift att motarbeta en kapprustningsutveckling som, om den inte tyglas, medför ökade hot för länder och folk och samtidigt allvarligt uttömmer jordens begränsade resurser. Också för mindre länder som vårt eget är det en central uppgift att fortsätta att ge konstruktiva bidrag till nedrustningsarbetet. Vi kan visserligen inte styra en utveckling, som i avgörande grad bestäms av de ledande militärmakterna och som de har huvudansvar för. Vi kan och måste bedöma situationens allvar och framföra egna förslag utan att vara bundna av hänsyn till militärallianser. Nya svårigheter och hinder på nedrustningens område kräver alltså ett ökat ansvar av alla, ett ökat ansvar hos de mindre länderna att aktivt delta i det internationella nedrustningsarbetet, et ökat ansvar hos de iedande militärmakterna att försäkra sig om andra länders medverkan i därför lämpade internationella nedrustningsförhandlingar och själva medverka till konkreta framsteg. Den politiska viljan att uppnå resultat är en central förutsättning för att nå framgång. Därutöver krävs naturligtvis en medvetenhet om det komplicerade samspel mellan säkerhetspolitiska, teknologiska, ekonomiska och andra faktorer som tillsammans har format den rustningssituation världen nu befinner sig i. Det självklara slutmålet är och förblir allmän och fullständig nedrustning, även om det målet kan förefalla minst lika avlägset som tidigare. Konkreta åtgärder för att minska kapprustningens risker och kostnader är likväl fullt möjliga. Det är den särskilda sessionens uppgift att genom sina beslut bereda vägen för sådana åtgärder. Vårt eget förberedelsearbete och våra egna förslag tar idet sammanhanget sikte både på vad som är nödvändigt att uppstiälla som mål för nedrustningsarbetet på längre sikt och på vad som är realistiskt att uppnå på kortare sikt. Jag har nu erinrat något om bakgrunden till dagens kritiska situation. Kärnvapenkapprustningen måste först och främst stoppas. Detta är den viktigaste frågan inför den särskilda sessionen. Sveriges mångåriga engagemang i nedrustningskonferensen i Genéve och inom FN för kärnvapennedrustningens sak är välkänt. Kärnvapnen utgör ett växande hot mot mänskligheten. Det är djupt oroväckande att takten i kärnvapenkapprustningen inte förefaller att sakta av. Förhandlingsbilden är inte ljus. Supermakterna har länge förhandlat om ett nytt s.k. SALT-avtal om begränsning av de strategiska vapnen. Visserligen kan ett SALT II-avtal komma till stånd under detta år; att döma av olika uppgifter kommer det dock att innebära mycket små begränsningar av antalet vapenbärare och stridsspetsar. Den kvalitativa vidareutvecklingen kommer dessutom knappast att avstanna genom detta. Däremot förutses parterna dröja några år med att införliva vissa nya strategiska vapentyper i sina kärnvapenstyrkor. Värdet av en sådan SALT H-överenskommelse får emellertid inte underskattas då den kan leda fram till en mer långtgående SALT I uppgörelse längre fram i tiden. Samtidigt kan vi inte bortse från att förstörelseförmågan hos de under åren snabbt uppbyggda strategiska kärnvapnen i USA och Sovjetunionen redan överskridit gränsen för det fattbara, vilket vi har fått flera exempel på här i kväll i siffror. Parterna har nu förmåga att förgöra mänskligheten många gånger om med sina enorma arsenaler. Mot den bakgrunden belyser SALT-förhandlingarna hur lång bromssträcka den strategiska kapprustningsprocessen förefaller att kräva. Principen om ömsesidig avskräckning och terrorbalans må vara en realitet i supermakternas militära planering. Om denna princip leder till en fortsatt utbyggnad av de redan enorma strategiska styrkorna måste den dock ifrågasättas än starkare i de internationella sammanhangen. Nya och fler strategiska vapen innebär inte bara risk för att nya osäkerhetsmoment byggs in i den terrorbalans vi ännu tvingas leva med. De driver på hela kapprustningsprocessen. De bidrar till att underminera avspiänningens möjligheter både globalt och I känsliga regioner. Samtidigt får vi inte glömma att de strategiska vapen med vilka dessa länder kan nå varandras territorier endast utgör en del av de totala kärnvapenarsenalerna. Dessa består också av många tusen icke-strategiska kärnvapen som är utplacerade i och utanför Europa och närmast riktade mot europeiska mål. Som statsministern sade i Norrköping den I april i år måste ökad uppmärksamhet fästas även på de risker som ligger i en fortsatt utveckling av de icke-swategiska kärnvapnen. Det är viktigt att förhandlingar kommer till stånd också om denna kategori kärnvapen. De faller ft. n. utanför ramen för både SALT-förhandlingarna och de samtal om styrkereduktioner i Centraleuropa som sedan fem är pågår i Wien mellan de båda militärblocken. Till detta vill jag återigen foga regeringens syn, att ett avståndstagande från en viss typ av kärnvapen inte kan uppfattas som att vi godkänner en fortgående utveckling av andra kärnvapen. Vi vänder oss mot varje sådan utveckling varhelst den äger rum. Vi har alla under det sista året kunnat följa flera oroande drag i utvecklingen. Ett sådant är utvecklingen av neutronvapnet, vars tillverkning den amerikanske presidenten nyligen beslutat uppskjuta. Vi har på svensk sida, bl.a. i FN, med kraft klargjort att vi tar avstånd från detta vapen. Vi kommer att upprepa detta också i framtiden, om neutronbomben åter skulle bli aktuell i något land. Förutom att neutronvapnet har speciella strålningsegenskaper och effekter hör det till de kärnvapen som skulle kunna sänka kärnvapentröskeln. Den sistnämnda egenskapen gör att vi på svensk sida betecknar det som ett minikärnvapen. Minikiärnvapnen utgör en speciell grupp taktiska kärnvapen. som Sverige tidigare tagit upp till diskussion vid nedrustningskonferensen i Geneve 1974. Kryssningsrobotarna bör också nämnas i det här sammanhanget. Vi har uttryckt vår oro inför utvecklingen av dessa robotar för rätt lång tid sedan. 170 Framför allt hyser vi oro inför långdistansrobotarna, men också de robotar med kort räckvidd som finns i både USA och Sovjet har vi anledning att frukta. Även andra oroande tecken på att nya kärnvapen utvecklas föreligger dess värre. Jag kan då nämna medeldistansrobotarna. Avsevärd uppmärksamhet har på senaste tiden riktats mot den sovjetiska medeldistansroboten, som går under namnet SS 20. Enligt tillgängliga uppgifter rör det sig om cen ny robot med rörlig avskjutningsramp som kan förses med flera kärnvapenstridsspetsar. Den skulle kunna sättas in, med stor träffsäkerhet och fruktansvärd förstörelsekraft, mot europeiska mål. Dessa vapen är endast exempel på en för oss oacceptabel vidareutveckling av kärnvapnen över huvud taget, men detta är tillräckligt för att visa vikten av att inleda förhandlingar inte bara om de strategiska vapnen utan också om de kärnvapensystem som är avsedda för mål i Europa. En viktig uppgift i den förestående FN-sessionen blir att söka förmå kärnvapenstaterna att sluta upp bakom så långtgående målsättningar i fråga om kärnvapennedrustning som möjligt. Sverige har tillsammans med de alliansfria staterna i förberedelsearbetet föreslagit en rad åtgärder, syftande till stegvisa mirskningar av kärnvapenarsenalerna, och vi kommer naturligtvis att aktivt verka för dessa förslag vid sessionen. Provstoppsfrågan har under lång tid stått högst på nedrustningskonferensens dagordning. Ett fullständigt kärnvapenprovstopp vore ett viktigt steg i riktning mot kärnvapennedrustning genom att den kvalitativa kapprustningen på kärnvapenområdet därigenom skulle försvåras. Utvecklingen — eller vidareu:vecklingen —av de olika kärnvapen som jag tidigare berört skulle då bli svårare. Ett provstopp skulle också innebära ett väsentligt bidrag till arbetet med att förhindra spridningen av kärnvapen till nya stater. Förra våren lade Sverige på nedrustningskonferensen fram ett avtalsutkast i frågan. Sedan dess har förhandlingar ägt rum mellan de tre kärnvapenstater som ingår i nedrustningskonferensen, dvs. USA, Sovjetunionen och Storbritannien. Förhoppningen var att förhandlingarna under våren skulle överföras till själva nedrustningskonferensen, i syfte att utarbeta ett avtalsutkast som sxulle kunna föreläggas den särskilda FN-sessionen. Vi beklagar att så inte blev fallet. Samtidigt noterar vi de framsteg i förhandlingarna som de tre länderna tycks ha gjort. Regeringens starka förhoppning är att ett provstoppsavtal skall föreligga under året och att ett sådant avtal på sikt skall nå full anslutning. Inom nedrustningskonferensen pågår under svensk ledning ett expertarbete om internationellt samarbete för att övervaka efterlevnaden av ett provstoppsavtal. Tanken är att ett världsomfattande nät av seismologiska mätstationer skall byggas upp i detta syfte. Regeringen har i detta sammanhang erbjudit sig att upprätta, driva och finansiera ett internationellt scismologiskt datacentrum i Sverige. Ett sådant datacentrum skulle bli en viktig del i det planerade globala nätverket. Att spridning av kärnvapen till nya stater skall kunna förhindras är också en fråga som regeringen tillmäter den allra största vikt. Denna fråga blir ett annat väsentligt, men också kontroversiellt, ärende för den särskilda sessionen. Inför sessionen präglas icke-spridningsfrågorna av starkt delade meningar mellan u-länder å ena sidan och i-länder å den andra. På u-landshåll drivs principen om rätt-till kärnkraft. I-länderna motsätter sig inte denna princip men vill samtidigt att församlingen starkt skall betona vikten av tillräcklig kontroll och andra aktiva åtgärder för att hindra spridning av kärnvapen. Grundläggande för våra svenska strävanden i denna sak är ett starkt stöd för icke-spridningsfördraget samt för heltäckande och effektiv kontroll av IAEA.

Herr talman! Det är naturligtvis litet tradigt att gång på gång upprepa alt vi är eniga om de stora linjerna. Det sade jag it början av mitt antörande, och det har sagts av I stort sett alla talare som varit uppe i talarstolen. Men det finns tydligen vissa nyansskillnader, och det är dem vi bör debattera. Utrikesministern sade att vi kommer att upprepa vad vi anser om neutronbomben, om den åter skulle bli aktuell i något land. Betyder den reservationen att regeringen anser att neutronbomben inte längre är aktuell? Jag ber bara att få påminna om att Carters beslut är ett uppskov, att han givit order om att man skall fortsätta att anpassa kortdistansroboten Lance, att man skall fortsätta att anpassa det tunga arutleriet för att kunna använda det för neutronstridsspetsar och att det finns tolkningar som siger att detta beslut innebär grönt ljus till 90 96. Detta tycker jag är så oroande att det inte alls finns anledning att upphöra med en aktiv opinionsbildning i dessa frågor. Jag skall därför ställa en rak fråga till utrikesministern: Kommer regeringen om ett par veckor, när vi håller vårt inlägg i särskilda generalförsamlingen i FN. att klart säga att dessa vapen inte bör produceras? Kommer regeringen att kräva av stormakterna att de skall besinna sitt ansvar och stoppa den här utvecklingen? Kommer det som vi begär i vår reservation att sägas eller inte? Kommer ni att fortsätta alt tiga eller kommer ni att säga detta? Det är en klar fråga. Vi avstår, om vi får ett besked på den punkten, från att diskutera det förflutna. Jag förstår att utrikesministern inte vill göra det. Låt oss då också vara överens på den punkten. Ge ett klart besked här nu! Den andra punkt jag vill ta upp innebär ett beröm för utrikesministern för en bättre ståndpunkt än tidigare. Det gäller vad utrikesministern sade om att alla stater naturligtvis själva fastställer sin politik när det gäller att utveckla den fredliga kärnkraften. Det är bra att det sagts här. Det tar jag som en indikation på att det inte blir några centerpartstiska utflykter vid den. särskilda generalförsamlingen, i stil med den röstförklaring som lämnades vid den ordinarie generalförsamlingen I december. Slutligen tycker jag det är svnd alt inte utrikesministern utnyttjat tillfället alt säga någonting om kryssningsrobotarna. Det är ju bara några dagar sedan president Kekkonen tog upp den frågan.
Herr talman! Jag vill också konstatera att det fanns en mycket klar formulering från utrikesministern, och det var: om frågan åter blir aktuell... Det skulle egentligen kunna utgöra ett svar på den interpellation jag ställt, men vi kan gärna vänta med att ta upp den diskussionen. Jag anar vad svaret kommer att bli med tanke på denna mycket bestämda formulering. Jag vill också beröra ett par andra saker som jag tog upp I mitt inlägg och som även frarngick av utrikesministerns anförande. Jag skymtade hela tiden någon form av maximalism. Man säger ungefär så här: Visst är vi i och för sig anhängare av att Norden utvecklas till en kärnvapenfri zon, men vi är också anhängare av att Europa är en kärnvapenfri zon. Med. det skapar man ett motsatsförhållande i det konkreta arbetet för att göra Norden till en. kärnvapenfri zon, eftersom man har ett mer långsiktigt perspektiv, mer långtgående mål. Och det menar jag måste var fel. Att verka för ett kärnvapenfritt Norden ser jag som ett steg mot et kärnvapenfritt Europa. Nästa frågeställning, där exakt samma drag kommer fram, gäller behandlingen av neutronbomben. Då säger man nämligen att vi icke accepterar neutronbomben, liksom inte heller något annat kärnvapen. Med det försöker man komma ifrån den konkreta frågeställningen. Man försöker trappa upp kapprustningen. Man försöker sudda ut gränsen mellan kärnvapen och konventionella vapen genom införandet av neutronvapen. Och då måste man kunna ta ställning i nuet till neutronbomben och inte försöka börja handla med vapen som andra länder redan har. Nu gäller det en konkret åtgärd. Det är tämligen självklart att om man inte kan förhindra att USA tillverkar neutronbomben, skall vi inte tro att det inte finns tekniska resurser inom Warszawapakten för att även där framställa en neutronbomb. Och så kommer denna marsch att fortsätta, hela tiden uppåt. Därför menar jag att det är viktigt att man konkret kan säga: Vi vill ge vårt bidrag till att vapenarsenalen inte utökas och förordar därför ett förbud mot tillverkning av neutronvapen. Jag hade önskat att utrikesministern kunnat utveckla detta.
Herr talman! Jag får lov att återkomma till neutronvapnen, fast jag trodde det skulle vara onödigt. Vi har ju uttryckt oss så klart och otvetydigt i den här frågan att det inte borde behöva upprepas att vi har fördömt detta vapen. Vi har i många sammanhang fördömt och genom olika initiativ försökt förhindra en teknisk utveckling av det här vapnet. Men samtidigt har vi sagt att vi inte bara skall stoppa neutronvapnet -- för det vill vi göra — utan vi vill också stoppa utvecklingen av andra, och det sade jag i mitt anförande tidigare, lika djävulska vapen som kan utvecklas. Detta är inte något uttryck för maximalism, utan det är ett uttryck för vad man förväntar sig av oss, nämligen att vi skall söka få stopp på utvecklingen av kärnvapen över huvud taget — däri inbegripet neutronvapen. Till Sture Ericson vill jag säga att jag inte är ett dugg skamsen över. atl diskutera det förflutna. Men jag tycker att det är viktigare att diskutera framtiden, för det är ändå det avgörande. Sture Ericson frågade också vad som kommer att sägas i FN-talet. Detta är ännu inte färdigt, men jag kan lugna Sture Ericson med att vid utrikesnämndens sammanträde i går togs instruktionen till den extra generalförsamlingen upp, och dess innehåll accepterades av herr Ericsons partivänner. Jag tror han kan vara alldeles lugn för att de delar man förväntar sig skall ingå i instruktionen även gör det. Sedan talade Sture Ericson om centerpartistiska utflykter. Ja, jag kommer även i framtiden att vara centerpartist. Om han kallar det för centerpartistiska utflykter när jag i klartext talar om de behov av energi i u-länderna som måste tillgodoses så står jag gärna för det. Det var ingen nyhet då jag sade att varje land självklart bestämmer sin kärnkraftspolitik för fredliga ändamål. Det har vi sagt tidigare, Det har varit en medveten feltolkning av en röstförklaring som givit Sture Ericson anledning att vid flora tillfällen debattera som han gjort i den här frågan. Jag vill också återigen säga — jag sade det i mitt huvudanförande — att vi har tagit upp frågan om kryssningsrobotarna. och vi har även i det förberedande arbetet till FN-sessionen täckt in de verkligt oroande frågor som är förknippade med kryssningsrobotarna. Vi har som sagt agerat i den här frågan och kommer naturligtvis att göra det också i framtiden. En fråga från Sture Ericson har jag ännu inte besvarat. Han tolkade ett tidigare inlägg från mig så att jag menade att vi skulle vila på hanen framöver när det gäller neutronbomben, dvs. att vi inte var medvetna om att ett slutligt beslut ännu inte hade fattats i USA. Vi är mycket medvetna om att denna fråga måste vara föremål för fortsatt bevakning. inte bara i USA utan också i andra länder som man tyvärr kan misstänka är på väg att utveckla detta vapen eller något liknande.
Herr talman! Utrikesministern säger att i den instruktion som hon i går diskuterade med mina partivänner i utrikesnämnden ingår de delar som jag här har tagit upp, nämligen att vi i generaldebattsinlägget skall ta klart och kraftfullt avstånd från neutronvapnen och kräva att produktionen stoppas samt att man besinnar sitt ansvar inför utvecklingen. Nu säger utrikesministern att detta kommer att sägas I det tal som det väl är planerat att statsministern skall hålla den 24 maj. Men varför då inte uppmana regeringens supportrar här i kammaren att rösta för reservationen? Jag förstår inte vad det är vi strider om när ni ullmötesgår reservationens krav. Om detta skall sägas i talet den 24 maj, varför då ta en votering om det här i kväll? Utrikesministerns tal om en medveten feltolkning av röstförklaringen är väl att ta till starka ord. Jag uppmanar alla som är intresserade av sakfrågorna att läsa interpellationsdebatten från den 3 februari i år. Min tolkning var jag absolut inte ensam om, utan när frågan behandlades i FN delades den bl.a. av representanter för moderaterna och folkpartict.
Herr talman! Jag är fortfarande inte helt övertygad om att Sture Ericson har tolkat utrikesministerns svar på ett riktigt sätt. Det finns fortfarande förbehåll av typen ”om det blir aktuellt”. ”eventuellt” osv. Man springer ifrån det reella förhållandet att problemet är akut och frågan endast är bordlagd. Beträffande frågan om en kärnvapenfri zon i Norden radas det upp en mängd svårigheter. BI. a. sägs det att man måste diskutera zonens omfång. Ja, självklart måste man diskutera den saken, men det är inget argument för att inte inleda aktiva förhandlingar om en kärnvapenfri zon. Att de stater som skall ingå i den kärnvapenfria zonen måste vara överens är också någonting självklart. Frågan är vad den svenska regeringen ämnar göra för att underbygga president Kekkonens förslag om att utveckla Norden till en kärnvapenfri zon. Det vore intressant att få reda på det och inte bara få höra att man måste bestämma hur stor zonen skall vara. Det är självklart att den diskussionen måste föras.
Herr talman! Den fråga som Rolf Hagel nyss ställde har jag redan besvarat. Vi skall studera förslaget mycket noggrant och se vilket utrymme som finns för aktiviteter. Men många svårigheter och överväganden är också förknippade med detta, och det gör att det fordras en verkligt noggrann studie innan man går vidare. Jag sade inte i mitt tidigare inlägg att det tal som statsministern skall hålla i FN:s generalförsamling den 24 maj kommer att innehålla exakt den ordalydelse som Sture Ericson refererade till. Så lätt författar man inte ett tal som skall hållas i FN. Men den instruktion som kommer au delges delegationen ger utrymme för aktiviteter i den utsträckning som jag tror att vi är eniga om för att vi samfällt skall kunna bedriva det arbete i nedrustningshänseende som vi nu anser vara så betydelsefullt.

Herr talman! Under mycket lång tid har det i stort sett rått enighet om den svenska utrikespolitiken. Den förra oppositionen sökte inte sak i utrikespolitiken, utan den försökte diskutera med regeringen och nå fram till eniga formuleringar och ställningstaganden. Situationen har nu blivit en annan. Det har vi hört av dagens debatt. Vi vet att socialdemokraterna tillämpar den metoden att opponera praktiskt taget mot allting, även mot sådant som man själv föreslagit tidigare i regeringsställning. Jag tror inte att det är särskilt klokt att i utrikespolitiken behandla frågorna på detta sätt. Att bedriva inrikespolitiska spekulationer när vi diskuterar utrikespolitik är någonting som inte är särskilt bra för vårt land. I den motion som förs fram av socialdernokraterna är det uppenbart att man kritiserar regeringen för att den inte varit aktiv nog. I sak råder det inga meningsskiljaktigheter om att man skall förföma neutronbomben och att det har skett vid åtskilliga tillfällen. Men då vill socialdemokraterna ge sken av att det inte har skett tillräckligt ofta och att man skulle ha använt andra formuleringar. Det är det enda man har xommit fram till. På detta har socialdemokraterna byggt upp en partimotion. I utrikesutskottets betänkande finner man något mycket anmärkningsvärt, om man läser det noggrant.

Nästa mening lyder nämligen: "Vid detta senare tillfälle” — alltså inte vid det första — "föreslogs från socialdemokratisk sida dels klarare formuleringar, dels att FN-delegationen skulle försöka lägga fram ett resolutionsförslag inför FN:s 32:a generalförsamling.” Vad innebär detta? Jo, först kommer tre soctaldemokratiska FN-delegater. Efter vissa diskussioner är man helt överens om den formulering som skall användas. Så går en tid. Då kommer tre andra socialdemokrater, som opponerar sig mot vad de första tre socialdemokraterna har samtyckt till. Just så gick det till. Jag tycker nog att de socialdemokratiska FN-delegaterna sinsemellan kunde göra upp om sitt ställningstagande, så att man inte skickar en delegaticn där tre medlemmar har en mening och tre andra medlemmar en annan mening. I det andra anförandet, den I november, användes, just därför att enighet rådde, samma formulering som använts i det tidigare talet. Kanske inte alla lägger märke till att uttrycket ”vid detta senare tillfälle” bestyrker vad jag nu har sagt om hur det gick till. När det gäller resolutionen kanske man skall observera vad våra nordiska grannländer har gjort och sagt. De har inte varit så flitiga med sina uttalanden. Men den danska ministern Lise Ostergaard har svarat på en fråga, varvid hon förklarade att väst inte ensamt står för en begynnande nedrustning i Europa. Därvid pekade hon särskilt på den sovjetiska kontinentala missilen SS 20. Nu anmärkte Sture Ericson på att statsministern i något sammanhang visat på dessa båda saker. Det tyckte Sture Ericson inte behövde göras. Det är märkligt att Sture Ericson inte förstår att det är ett uttryck för neutraliteten att man inte vänder sig mot bara den ena sidan. Eller har Sture Ericson så ömt skinn att man inte får nämna den sovjetiska SS 20? När det sedan gäller resolutionsförslaget så tycker jag att det sätt som Sture Ericson har pläderat på i dag inte vittnar om någon större kännedom om arbetet i Förenta Nationerna. Tyvärr var det inte många som talade om neutronbomiben i FN-debatten. Det var bara företrädare för östblocket och några få u-landsdelegater som sade någonting, och Sverige gjorde det naturligtvis också. Det är att beklaga, men det var faktiskt på det sätter. Det gjordes mycket flitiga sonderingar från svensk sida för att försöka åstadkomma en resolution — med delegationschefen Anders Thunborg i spetsen - men man lyckades inte få ullräckligt gehör för detta. Man kan naturligtvis säga att vi borde ha lagt fram resolutionsförslaget ändå. Men en resolution som antas med mycket knapp majoritet — kanske ett stort antal länder avstår från att rösta — har inte mycket värde. Därför var det inte lämpligt att i den situation som rådde lägga fram ett resolutionsförslag. Socialdemokraterna har gjort ett misstag när de påstår att det var en situation då Sverige borde ha lagt fram ett sådant förslag. Det har anmärkts att ett mera intensivt studium borde ägnas relationerna mellan kapprustningen och nedrustningen å ena sidan och utvecklingen å den andra. Det har meddelats så klart att Sverige tog ett initiativ i den vägen. Vi fick de nordiska länderna med oss och uppnådde resultat i Förenta nationerna på den punkten. Hur kan man då i en motion anmärka på vad som förekommit där? Man har inte heller fullföljt denna sak i utskottet. Vad som sägs I motionen har inte följts upp i reservationen. Det kan alltså inte på något sätt sägas att den svenska regeringen har varit ointresserad av att fördöma neutronbomben. Under tiden från den 9 september 1977 och fram till den 1 april 1978 har stats och utrikesministrarna samt chefen för den svenska delegationen vid nedrustningarna i Genéve vid åtminstone fem tillfällen fördömt neutronbomben. Det kan sägas att det borde ha gjorts mycket oftare, men jag vet inte om man därmed hade kunnat göra socialdemokraterna belåtna. Herr talman! Vad som har sagts från socialdemokraternas sida i dag förefaller mest vara att man opponerar för oppositionens egen skull. Man använder inrikespolitiska spekulationer i utrikespolitiska ställningstaganden, och det anser jag beklagligt.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

Herr talman! Debatten har pågått länge, och det torde inte vara mycket nytt att tillfoga. Jag skall ändå komma med ytterligare ett par kommentarer. Att det inte finns några delade meningar om neutronvapnets avskräckande effekt liksom om dess bidragande till ytterligare upprustning och därmed att det är oacceptabelt har tydligt framkommit av debatten här i dag. Den enda delade mening jag kan finna gäller vilka ord eller medel som bör användas för att uttrycka faran med ännu ett nukleärt vapen. Men det finns en risk med att så ensidigt koncentrera sig på ett enda vapen. Man glömmer bort den nödvändiga kampanj som måste drivas — och drivas hårt — för motarbetande av och kontroll av ytterligare nya vapen som i många fall, t.ex. Sovjets SS 20, gör tusenfalt mer skada. Det verkar på mig som om socialdemokraterna medvetet förtiger vad som sker i östländerna, eftersom deras kritik mot den pågående upprustningen så ensidigt inriktas mot USA. President Carter har avstått t. v. från planer på tillverkning av neutronbomben, och vad som allmänt väntas runt om i världen är en eftergift av Sovjet i motsvarande grad. Bresjnevs löfte att inte heller Sovjet skall tillverka neutronbomben är ju ingen eftergift. Varför hör vi från socialdemokraternas sida inga krav på Sovjet? Är man inte medveten om den enorma övermakt som Warszawapaktens länder har när det gäller stridsvagnar eller om sprängverkan hos SS 20, som av någon kallats domedagsroboten? På något sätt har debatten urartat till att bli misstänkt snedvriden. 180 Det är också märkligt när Sture Ericson här i någon mån förfasar sig över att statsministern har diskuterat de här frågorna såsom varande förhandlingsobjekt. Den som följer med i den internationella nedrustningsdebatten kan inte undgå att vara medveten om att det är just precis detta som frågan om utvecklande av nya vapen är. Men det finns också risk för en annan sak i den här debatten, och det är att bli vad jag skulle vilja kalla hemmablind. Vi har inte här i dag närmare omnämnt d2 ryska ubåtarna i farvattnen kring vårt land. De har kryssat här i flera år. Deras närvaro har kommenterats i både engelsk och dansk press utan att den svenska opinionen tycks ha märkt det. Vi har haft en häftig debatt om neutronbomben men utan kommentarer accepterat att kärnvapen med kapacitet att utradera europeiska storstider är grupperade intill ett avstånd av noga räknat 7 400 meter från den svenska kusten, för där går gränsen till det fria havet. Låt oss inte förskjuta perspektivet bort från vår svenska vardag till de trygga globala dimensionerna genom att peka på andra hot: neutronbomben eller kryssningsrobotar — förhoppningsvis inte riktade mot svenska mål men heller inte baserade, som någon skrev, utanför vår svenska badbrygga. Herr talman! Det är allvarliga saker vi avhandlar. Det gäller frågor som är av avgörande betydelse för hela vår jords framtid. Det gäller rätten för våra och andra nationaliteters barn att leva i en trygg värld. Visst kan man bli pessimistisk när man ser vad som åstadkommits under år av nedrustningsförhandlande. Vad vi hoppas på är att det här året skall kunna ge oss ett provstoppsavtal, vilket i sig inte är en garanti för något annat än att vidareutvecklingen av nya kärnvapen stoppas upp. Men det är ändå ett första steg på nedrustningens långa och svåra väg. FN:s särskilda generalförsamling kan kanske ge oss resultat som gör det möjligt att finna att utvecklingen har vänt från upprustning till nedrustning — något att hoppas på och be om. Svenska insatser har av tradition varit större än vad vårt lands litenhet kunnat berättiga till. Det skall vi glädjas åt. Vi harju också kraftfullt agerat när det gällt att få fler länder att underteckna ickespridningsavtalet och för nödvändigheten av att IAEA':s kontroll möjligheter förstärks, vilket ju också utrikesministern här framhöll. De socialdemokratiska ledamöternas särskilda yttrande nr I innehåller emellertid en felaktighet som bör påpekas. Regeringen har inte uttryckt uppfattningen att u-länderna bör avstå från att utnyttja kärnkraften —- man har påpekat angelägenheten av att alternativa energikällor står till buds. Denna fråga har emellertid tidigare debatterats här i riksdagen, och jag skall inte öda mera ord på detta. Sture Ericson sade, när han berörde dessa frågor, att vårt förhållande till uländerna inte skall försämras. Men problemet har ju försvårats av att man från u-ländernas sida anser att det är angeläget att alla kärnkraftsländer står under IAEA:s inspektion. Det har bl.a. medverkat till att man från dessa länders sida inte har velat underteckna icke-spridningsavtalet. Detta har förut inte gällt kärnvapenländerna, och hur denna fråga skall kunna lösas vet vi fortfarande inte. Vi gynnar inte utvecklingen genom att påstå att kärnkraften skall vara förbehållen i-länderna, men det är viktigt att kontrollen från IAEA:s sida förbättras liksom också IA EA:s resurser. En annan faktor, som kanske inte heller har omnämnts, är att den nya tekniken för framställning av kärnvapen har spritt sig, och man kan i dag anta att det i världen finns ett femtiotal företag som kan tillverka kärnvapen. Detta faktum gör det än angelägnare med en ökad anslutning till icke-spridningsavtalet, och det bör ses mot bakgrunden av hur vapenhandeln i världen i många fall i dag ser ut. Herr talman! I det andra särskilda yttrandet tar de socialdemokratiska ledamöterna upp frågan om opinionsbildning i nedrustningsfrågor. Jag har inga större invändningar mot vad där anförs, och jag anser det viktigt att Sveriges ansträngningar i nedrustningsarbetet stöds av den allmänna opinionen. Men nedrustningsfrågor är inga lätta frågor. För den enskilde vanlige individen kan det vara svårt att förstå att USA och Sovjet i åratal kan diskutera hur många interkontinentala missiler som det ena eller andra landet kan tillåtas ha eller hur en militär balans i Europa beräknas och fastställs. Och vad folk inte vet är i vilka former ett världskrig i dag skulle kunna föras. Det grundläggande motivet för nedrustning är att i framtiden undvika väpnade konflikter i första hand mellan supermakterna. Upprustningen har blivit ett medel för att skapa en balans, som i sig skall verka avskräckande från sådana konflikter, men det är och förblir en terrorbalans som kostar världen mycket. Två dagars samlade militärutgifter i världen beräknas motsvara FN:s medlemsstaters sammanlagda årliga bidrag till FN och dess fackorgan. När det i den socialdemokratiska motionen talas om att man skall förstärka den internationella opinion som motsätter sig att neutronvapnen tillförs militärblockens arsenaler i Europa och på andra håll i världen så räcker inte detta. Tvärtom kan ett så ensidigt opinionsväckande vara farligt. Låt oss skapa en allmän opinion mot ett kommande krig, mot alla de vapen som redan finns! Vi har skräckexempel på något som heter fucl air explosive, där man har lyckats lägga ut stora gasmattor på ca en kvadratkilometers yta, som tänds på och vars tryckvåg dödar allt levande som inte är skyddat för denna tryckvåg. Vi har pansarvärnsrobotar, vapen som skjuter 270 skott i minuten, de självsökande missilerna med kärnvapenspetsar, medeldistansrobotar färdigriktade mot utvalda mål, kanske också i vårt land, ryssarnas nya robotar med multipelspetsar osv.

Herr talman! Vi måste vara ense om att skapa en allmän opinion mot alla vapen som medför massförstörelse och dödande av civilbefolkningen. Målsättningen är visserligen en fullständig nedrustning i världen, vilken kan synas och säkerligen är svåruppnåelig. Men vi måste glädja oss åt varje framsteg mot målet.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

Herr talman! Cåt mig svara herr Hagel först. Herr Hagel är kanske medveten om att de förslag som Sovjet har lagt fram i nedrustningssammanhang inte har inneburit ett förbud mot att utveckla neutronbomben. Situationen är ju sådan i dag att Ryssland är på väg att utveckla den, och man har kanske kommit ganska långt. I Amerika har man möjlighet att tillverka neutronbomben. Därför är naturligtvis eftergiften i detta fall klart större från amerikansk sida, eftersom frågorna här inte har berört utvecklandet av neutronbomben. Til Sture Ericson vill jag bara säga: Nej, det är verkligen ingenting nytt att man i sin kritik vänder sig ensidigt mot er av supermakterna. Jag vill inte heller påstå att det är unikt eller nytt att Sture Ericson vänder sig mot USA i denna sin kritik, men jag har ändå inför karnmaren velat peka på det faktum att så är fallet. Nytt eller gammalt — likväl är det ensidigt. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! För ganska exakt ett år sedan diskuterade vi här i kammaren den svenska skoindustrins framtid. Vi socialdemokrater kritiserade då regeringen för en alltför passiv politik när det gällde säkerställandet av en inhemsk produktionskapacitet på skoområdet. Vi krävde en satsning på s.k. hörnstensföretag för att kring dessa bygga upp en ny struktur i skoindustrin. Vi hävdade då lika väl som nu att endast ctt starkt statligt ägarengagemang långsiktigt kan lösa problemen inom branschen och säkerställa en rimlig försörjningsberedskap. Under det år som gått har krisen i skoindustrin förvärrats ytterligare. Produktionsminskningen har skett snabbt beroende främst på en vikande inhemsk efterfrågan, orsakad av regeringens åtstramningspolitik för de stora folkgrupperna men också på en ökad import och en minskad export. De hittills vidtagna åtgärderna framstår därför som otillräckliga. För att trygga försörjningsberedskapen med:skor bör regeringen som vi socialdemokrater föreslagit i motionen 1881, skyndsamt ta upp förhandlingar med företag och anställda för att inrätta ett saneringsbolag för den svenska skoindustrin. Företagets ägarstruktur bör vara sådan att samhället har ett avgörande inflytande. Den nuvarande utvecklingen när det gäller produktionen av skor pekar mot en produktionsvolym under två miljoner par per år, om ej kraftfulla åtgärder sätts in omedelbart. I vår omvärld har bl.a. Canada och Australien infört vissa importrestriktioner. Amerika har försökt begränsa importen genom frivilliga överenskommelser. och EG-länderna har tillfälligt infört övervakning av importen. Dessa åtgärder kommer med säkerhet att Öka trycket på den svenska marknaden och därmed också öka svårigheterna för den svenska skoindustrin. Vårt krav på en begränsning av skoimporten framstår minst lika angeläget nu som tidigare. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservation som är fogad till försvarsutskottets betänkande nr 24.

Herr talrnan! Utskottet har vid flera tillfällen tidigare behandlat frågor rörande försörjningsberedskapen på sko och tekoområdet. Man har då i första hand tagit ställning till målen för försörjningsberedskapen, men man har också behandlat frågor rörande strukturen av dessa branscher och på vilket sätt stöd skall utformas. Riksdagen har också på förslag av näringsutskottet fattat en del beslut som berör den krisdrabbade tekoindustrin. I den nu aktuella propositionen föreslås ytterligare åtgärder för att trygga försörjningsberedskapen inom teko och skoområdena. Bl.a. läggs förslag om vissa åtgärder för att avtal mellan svenska staten och vissa företag om lagring och upprätthållande av produktionskapacitet skall kunna genomföras.

Avtalet med Tretorn AB innefattar bl.a. en förlängning av det avtal som regeringen enligt riksdagens bemyndigande har träffat rörande produktion av gummistövlar. Utskottet tillstyrker därför regeringens förslag i denna del. Skulle avtalet med Tretorn inte bli gällande på grund av att härför uppsatta villkor inte uppfylls utgår utskottet från att regeringen vidtar nödvändiga åtgärder för att tillgodose beredskapen på skoområdet. Utskottet biträder också regeringens förslag rörande säsongkrediter till skoindustrin. Det är angeläget att skobranschen ges möjlighet att klara de likviditetsproblem som följer av tidigareläggningen av tillverkningen av den kommande höstens och vinterns skobehov.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

den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Marianne Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att begränsa minderårigas möjligheter att köpa eller konsumera alkoholhaltiga drycker. Jag vill i mitt svar hänvisa till vad som gäller enligt den lag om handel med drycker som trädde i kraft den 1 januari 1978. I 11 § stadgas att spritdrycker, vin och starköl inte får säljas eller utlämnas till den som kan antas ej ha fyllt 20 år. Utlämning av alkoholdrycker skall också vägras om det finns särskild anledning anta att varan är avsedd att olovligen tillhandahållas någon. Slutligen stadgas det att köparen på begäran är skyldig att styrka sin ålder. Enligt 12 § är det också förbjudet att som ombud eller på därmed jämförligt sätt skaffa alkoholdrycker bl.a. till den som kan antas ej ha fyllt 20 år. Brottet bestraffas med böter eller fängelse. Det hör givetvis till polisens allmänna brottsförebyggande och brottsutredande uppgifter att beivra brott av sådant slag. Systembolaget bedriver en omfattande utbildningsoch informationsverksamhet bland de anställda, vari försäljningsbestämmelserna ingår som en viktig del. Bolaget har också utfärdat interna instruktioner till butikspersonalen, vari bl.a. betonas vikten av att bestämmelsen om åldersgräns verkligen efterlevs. Av instruktionen framgår bl.a. att försäljaren skall begära legitimation av alla kunder som av utseendet att döma inte fyllt 25 år. Kan kunden inte styrka sin ålder skall inköp vägras. Bolaget har också särskilt ålagt butikschefen eller vid dennes frånvaro ställföreträdaren att tillse att försäljningsreglerna iakttas. Särskild uppmärksamhet skall av denne ägnas åt att försäljning inte sker till personer som ej fyllt 20 år. Bolaget bedriver också en intern uppföljande och rådgivande verksamhet genom särskilda konsulenter. Jag är medveten om att det trots dessa åtgärder kan förekomma fall där minderåriga kunnat köpa alkoholdrycker. I massmedia har under senare tid publicerats vissa uppgifter om att inköp gjorts av person som inte fyllt 20 år. Jag har erfarit att systembolaget uppmärksammat detta och i interna meddelanden ånyo påpekat vikten av att åldersgränsen efterlevs. Jag utgår från att bolaget även i fortsättningen följer utvecklingen och vidtar de åtgärder som erfordras för att regelsystemets efterlevnad skall vara effektiv. Jag vill vidare peka på att i den alkoholpolitiska propositionen som riksdagen antog förra året betonades vikten av att totalkonsumtionen begränsas och att ungdomen skyddas. Socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor har nyligen börjat sitt arbete. Den har till sitt förfogande medel för utökad information på detta område. Jag utgår ifrån att den förbättrade informationen kommer att medföra en större insikt om alkoholproblemen och därmed en ökad känsla av ansvar för att inte tillhandagå yngre med alkohol. I avvaktan på utvecklingen av här berörda insatser är jag inte nu beredd att vidta några ytterligare åtgärder.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Anledningen till att jag ställde frågan var en artikel i Norrköpings Tidningar den 15 april detta år. Överskriften löd: ”Minderårig fick köpa på Systemet”. Ungdomar från Ungdomens nykterhetsförbund hade skickat ut en 14-årig kamrat för att se om han fick köpa ut alkohol. I två av tre systembutiker fick han det han begärde. En butik begärde legitimation. Dessa problem har även framkommit i ett TV-program. Från Ungdomens nykterhetsförbunds sida säger man sig inte vara förvånad. Man har genom kontakter med ungdomar i skolan förstått att det inte är så svårt att komma över alkohol, genom langning eller över disk. Som politiker, och kanske främst som förälder, ser jag mycket allvarligt på detta. När riksdagen förra året tog ställning till de alkoholpolitiska frågorna sades det i det alkoholpolitiska program som då antogs — statsrådet påpekade också detta i sitt svar nyss — att åtgärder skulle vidtas med inriktning att begränsa den totala alkoholkonsumtionen och att samhällets insatser mot missbruk av alkohol skulle samordnas med insatser mot missbruk av narkotika och andra liknande medel. Tyngdpunkten i programmet skulle läggas på insatser för ungdom. Denna inriktning är mycket viktig, och regeringen har redan gjort stora insatser. Att åldersgränsen 20år för inköp av alkoholhaltiga drycker bibehölls var också riktigt —- enligt min mening är det ganska lätt att se åldersskillnaden mellan en ung människa på 14 år och en som fyllt 20 år. Men det får inte hända sådana övertramp som vi har kunnat läsa om i tidningarna. En SIFO-undersökning visar att vinkonsumtionen bland ungdom mellan 12 och 15 år femdubblats under år 1977. Då kan man verkligen ställa frågorna: Har ungdomarna själva fått inköpa detta vin på systembolaget? Har någon genom langning förmedlat det? Och den sista och kanske mest brännande frågan: Har föräldrar så dåligt omdöme att de köper vin till minderåriga? Det talas ofta om att det är bland storförbrukarna som problemen finns. Om man grundlägger en vana att dricka alkohol i 12-15-årsåldern, är risken stor för fortsatt storkonsumtion även i fortsättningen. Man talar ogärna om de skador som följer av alkoholen. Men allvarliga bud når oss: Det föds i Sverige omkring 500 barn med alkoholskador varje år, skador som är orsakade av moderns missbruk. Ungefär 150 är allvarligt skadade både mentalt och fysiskt. Jag skulle önska att man slapp se sådana rubriker som den jag sett på första sidan i en tidning. Där stod: ”Ölkultur är bättre än supkultur”. I Svensk Uppslagsbok kan man läsa att ordet kultur betecknar en utbildning av en människas själsliga eller kroppsliga egenskaper eller av hennes sätt att uppträda. Tyvärr medför förtäring av alkohol inte dessa egenskaper. Låt oss därför slippa höra talas om kultur i samband med alkoholdrycker! Herr talman! Jag måste säga till statsrådet Gustavsson att jag tyvärr inte finner att svaret innehåller så många positiva saker. Därför skulle jag gärna vilja fråga statsrådet om han inte vore beredd att medverka till att en stark informationskampanj görs. Man skulle kanske kunna gå ut med en sådan i samråd med nykterhetsorganisationerna och andra ideella föreningar, t.ex. Hem och skola-föreningen. Trots alla bestämmelser som finns och som statsrådet har pekat på i svaret är ju förhållandet att man lätt kan köpa alkohol, även om man är 12-15 år. Jag vill alltså fråga om statsrådet är beredd att medverka till att genomföra en sådan informationskampanj som jag här talat om.
Herr talman! Marianne Karlsson breddar den här debatten till att också omfatta allmänna insatser på det nykterhetspolitiska området. När det gäller den direkta frågan om jag inte vill medverka till en informationskampanj vill jag hänvisa till den alkoholpolitiska nämnd som började sitt arbete den 1 januariiåri enlighet med det beslut som riksdagen fattade förra året. I den har vi i stort sett hela Folkrörelsesverige engagerat. Det är denna nämnd som bl.a. också har medlen för information till sitt förfogande, och jag utgår ifrån att det blir en ordentlig information i det här avseendet. Marianne Karlsson tar vidare upp en annan mycket viktig fråga, och den gäller föräldraansvaret. Det går inte att bara hänvisa till fattade beslut och ropa på samhällets hjälp, utan föräldrarna måste medverka i det här arbetet. Den stora frågan är ju: Hur får ungdomarna tag på den här spriten? Jag är inte övertygad om att det är direktinköpen på systembolagen som ligger bakom förhållandet att ungdomarnas alkoholkonsumtion är så stor. Som jag nämnde i svaret har systembolaget utfärdat interna instruktioner till personalen, vari man bl.a. betonar vikten av att bestämmelsen om åldersgränsen verkligen efterlevs. Det förtjänar påpekas att den fackliga organisationen, systembolagets personalförening, är helt enig med företagsledningen om just det här. Vi har ju ännu inte några officiella, systematiska undersöknigar som klarlägger ungdomarnas alkoholvanor efter mellanölsförbudet. Därför kan jag inte heller säga någonting om utvecklingen. I vissa sammanhang har det väl antytts att personalen i somliga butiker har blivit hotad, om försäljning ifrågasatts. Det är också riktigt att andra ordningsstörande händelser har inträffat i några butiker. Under hand har jag inhämtat att systembolaget har vakter i vissa butiker, men det är viktigt att göra klart för sig att vakterna inte övertar personalens uppgifter i fråga om försäljningskontrollen, utan den utförs av systemets egen personal. Vakternas uppgift är att hålla ordning och inte att sålla kunder vid försäljningen.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det senaste inlägget. Jag inser att det kan vara mycket svårt för personalen i systembutikerna. Man har också hört att den hotas på olika sätt. Men då kunde kanske systembolaget anställa mer personal. Jag är också tacksam för socialministerns ytterligare kommentarer, därför att de visar att han har en mycket positiv och progressiv syn på alkoholfrågorna. Jag vet att den nya regeringen har det, och det är vi mycket tacksamma för.

Herr talman! Jag vill meddela att jag hade för avsikt att besvara interpellationen nr 165 av Lars-Ingvar Sörenson om industriutsläppen i Stenungsund den 8 maj 1978. Interpellanten var emellertid förhindrad att ta emot svaret den dagen. Efter överenskommelse kommer interpellationen att besvaras den 22 maj 1978.

Herr talman! Ylva Annerstedt har, med hänvisning till oljeutsläppet från fartyget Tsesis i Himmerfjärden i oktober 1977, frågat mig vilka insatser jag kan göra för att detta unika tillfälle till uppföljning av en oljekatastrof skall kunna utnyttjas. Det är angeläget att miljöeffekterna av oljeutsläppet i Himmerfjärden undersöks så noga som möjligt. Sådana undersökningar kan väsentligt öka kunskapen om effekterna av större oljeutsläpp i våra skärgårdar och vara av värde för bedömningen av vilka åtgärder som behöver sättas in. Omedelbart efter olyckan gjordes vissa undersökningar av Askölaboratoriet med anslag från statens naturvårdsverk och från tullverket. Naturvårdsverket har vidare beviljat anslag till Institutet för vattenoch luftvårdsforskning för en studie av djurlivet, vilken bl.a. innefattar kläckningsförsök med strömmingsrom för att utröna om rommen påverkats av oljan. Vidare kommer naturvårdsverket att utföra en studie av effekterna av saneringsarbetet på stränderna. Det ankommer på naturvårdsverkets forskningsnämnd att fördela de av riksdagen beviljade anslagen för miljövårdsforskning. Det är riktigt som Ylva Annerstedt uppger i sin fråga att en ansökan av Askölaboratoriet om medel för en mycket omfattande undersökning av långtidseffekterna av oljeutsläppet i samband med Tsesisolyckan avslogs av forskningsnämnden i mars 1978. Sedan ytterligare diskussioner förts om inriktningen av undersökningsarbetet har forskningsnämnden, enligt vad jag erfarit, numera beviljat ytterligare anslag till Askölaboratoriet. Långtidseffekterna av oljeutsläppet kommer därmed att kunna följas. Avslutningsvis vill jag framhålla att utsläpp av olja och kemikalier från fartyg utgör ett mycket allvarligt miljöproblem. Ett omfattande arbete pågår inom en rad sektorer för att utveckla sjösäkerheten och skyddet av den marina miljön. Enligt min uppfattning behövs emellertid ytterligare åtgärder. Regeringen kommer därför att från miljösynpunkt göra en översyn av de problem som hänger samman med fartygstransporter av olja och kemikalier i syfte att minska skaderiskerna vid sådana transporter.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

Som jordbruksministern nämnde i sitt svar gjorde Askölaboratoriet redan strax efter Tsesisolyckan i farleden mellan Södertälje och Landsort vissa undersökningar. Undersökningarna omfattade plankton, strandzonens flora och fauna m.m. Studien av oljeolyckans akutskede avslutades i december 1977, och i samband härmed ansökte Askölaboratoriet om medel för en uppföljning av långtidseffekterna på ekosystem och organismer i Himmerfjärden. Medlen avsåg ett forskningsprogram som kostnadsberäknats till ca 870 000 kr. och som skulle avse en ettårsperiod. Denna ansökan bordlades av naturvårdsverkets forskningsnämnd i december 1977. Forskningsprogrammet diskuterades under januari 1978 av representanter för laboratoriet och naturvårdsverket men avslogs vid sammanträde den 16 mars i år, med motiveringen att programmet inte i tillräckligt hög grad skulle ge praktiskt användbara resultat för framtida Motiveringen är måhända något märklig, då ju oljebekämpning knappast är Askölaboratoriets område. Vad som nu är viktigt att studera är långtidseffekterna av en oljekatastrof. Man vet att oljan på stränderna försvinner, men inte mycket om vad som händer med det marina systemet på lång sikt. Tillfället att undersöka Himmerfjärden är unikt mot bakgrund av att det gäller vatten och stränder, som under många års arbete blivit kartlagda av Askölaboratoriet. Man har alltså ett utsökt tillfälle att göra jämförelser. Jag talade tidigare om tidsfaktorn. En viktig del av laboratoriets forskningsprogram var nämligen att studera olika fiskarters lekperiod för att undersöka om eventuella förändringar kunde konstateras efter oljeolyckan. Som bekant inträffade denna under tidig vår. Eftersom vi nu redan skriver den 11 maj, är denna del av forskningsprogrammet nästan omöjliggjord. Jordbruksministern nämnde i sitt svar att forskningsnämnden beviljat ytterligare anslag till Askölaboratoriet. När jag ställde min fråga var detta inte aktuellt utan anslaget beviljades i måndags, den 8 maj. Om det är min fråga som föranlett aktiviteten, är jag mycket nöjd. De nu beviljade medlen avser emellertid en pilotundersökning — en mycket begränsad undersökning som främst tar sikte på vad som har hänt hittills och vad som kan återstå att undersöka i fortsättningen. Man beräknar att bli klar under juni eller juli, och då avser man att återkomma med en ansökan om medel för en större och mer ingående undersökning. Jag hoppas att ansökningen kommer att behandlas lika positivt som varit fallet när det gäller den nu nämnda pilotundersökningen.

Herr talman! Karl-Anders Petersson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att bygga ut fiskodlingen i Mörrum. Laxfisket i Östersjön har stor ekonomisk betydelse för yrkesfiskarna vid ostoch sydkusten. Eftersom den naturliga reproduktionen av laxfisket är otillräcklig, bedrivs sedan lång tid en omfattande odling av lax och öring. Den odlade fisken sätts ut, främst i älvmynningar längs Östersjökusten, för att komplettera den naturliga reproduktionen. Trots att de svenska laxfångsterna inte uppgår till mer än ca 20 96 av de totala laxfångsterna i Östersjön svarar Sverige för ca 70 96 av den totala reproduktionen av lax i Östersjön. Mot denna bakgrund har jag tagit initiativ till överläggningar med andra Östersjöstater i syfte att åstadkomma en rättvisare fördelning av insatserna och kostnaderna för laxreproduktionen i Östersjön. Det förhållandet att också andra stater som bedriver laxfiske i Östersjön i ökad utsträckning skall bidra till reproduktionen innebär dock inte att Sverige kan minska sina insatser på detta område. Denna uppfattning har jag gett uttryck för bl.a. i propositionen om riktlinjer för fiskeripolitiken som nyss har behandlats av riksdagen, som därvid biföll regeringens förslag att 1,7 milj.kr. skall anvisas för utsättning av laxfisk i kustvatten . F. n. bedriver domänverket fiskodling i mindre skala i Mörrum. Verksamheten består främst i kläckning av rom. Enligt vad jag har inhämtat undersöks f. n. de närmare förutsättningarna för att bygga ut odlingsanläggningen så att produktion blir möjlig av utvandringsfärdig fisk, s.k. smolt. Härvid samarbetar domänverket bl.a. med fiskeristyrelsen och länsstyrelsen i Blekinge län. Det ankommer i första hand på domänverket att fatta beslut i denna fråga. Av betydelse i sammanhanget är i vad mån driftkostnaderna för anläggningen kan täckas genom tillräckligt stora beställningar av smolt. Enligt min mening torde goda förutsättningar föreligga härför. Med hänsyn till detta anser jag att ytterligaré initiativ från min sida inte behövs.

Herr talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för det synnerligen positiva svar som jag fått på min fråga huruvida utbyggnad av laxodlingen i Mörrum kan väntas komma till stånd. När Claes Elmstedt och jag i januari 1977 motionerade om en sådan utbyggnad poängterade vi hur viktigt det är för laxfisket i Östersjön att reproduktionsmöjligheterna av lax och havsöring i Mörrumsån utnyttjas maximalt. Detta har nu också understrukits av jordbruksministern i svaret. Den akuta anledningen till min fråga var ett rykte om att fiskeristyrelsen umgicks med planer på att öka sin laxodling på annat håll i landet och plantera ut dessa smolt i Mörrumsån. Då jag bedömde ett sådant tillvägagångssätt som direkt felaktigt ville jag övertyga mig om att ryktet var osant. Jag konstaterar efter jordbruksministerns svar med tacksamhet att mina farhågor i detta avseende varit överdrivna. Det är just Mörrumslaxen som vi anser vara mycket värdefull för fisket i Östersjön. De återfångster som man gjort av de märkta smolten från Mörrum har ju visat att tillväxten hos Mörrumslaxen är synnerligen god. Något förenklat kan man säga att varje utsatt laxsmolt har lämnat en återfångst av 1 kg lax. Detta visar att lönsamheten i odlingen är uppenbar. Produktionskostnaden för ett smolt beräknas i dag till ca 5 kr., och partipriset på I kg. lax är 30 kr. Det kan man anföra som ett enkelt argument för lönsamheten. Under senare år har uppgången av lax och öring i Mörrumsån minskat betydligt. Orsaken härtill är troligen främst en ökad utfiskning i Östersjön, men även minskad vattenföring i ån. Det är därför synnerligen angeläget att laxodlingen snarast kommer att utbyggas så att reproduktionsmöjligheterna i Mörrumsån verkligen utnyttjas maximalt. Jag tackar än en gång för svaret och är övertygad om att utbyggnaden av laxodlingen i Mörrum snart kommer till stånd.

Herr talman! Med hänvisning till 6 kap. 1 § andra stycket i riksdagsordningen får jag meddela att jag haft för avsikt att besvara Rune Ångströms interpellation om Umeåfilialen för arbetsmedicinska avdelningen vid arbetarskyddsstyrelsen den 12 maj. Då det visat sig bereda interpellanten svårigheter att ta emot svaret denna dag har jag kommit överens med honom om att det i stället skall lämnas den 26 maj.
Herr talman! Sven-Gösta Signell har frågat mig om jag är beredd att innan organisationskommittén för skyddat arbete har slutfört sitt arbete ge de nuvarande huvudmännen garanti om full ersättning för nytillkomna verkstäder, så att pågående projekteringsarbeten kan fullföljas.

Regeringen har uppdragit åt statens förhandlingsnämnd att i dessa frågor träffa uppgörelser med nuvarande huvudmän. Jag kan inte föregripa resultatet av dessa förhandlingar.

Herr talman! Sven-Gösta Signells påstående att huvudmännens intresse för att bygga skyddade verkstäder skulle vara begränsat stöds faktiskt inte av den tillgängliga statistiken. För nybyggnad av skyddade verkstäder gäller en årlig anslagsram om 40 milj.kr., och för innevarande år har den ramen höjts med 10 milj.kr. Det har förorsakats av det stora antalet inneliggande ansökningar hos arbetsmarknadsstyrelsen. Trots höjningen finns det ett överskott på ansökningar i förhållande till ramen som AMS kommer att behandla när det nya budgetåret trätt i kraft. Enligt AMS finns f. n. projekt för 15-20 milj.kr. under behandling. Jag måste säga, herr talman, att herr Signells påstående på den här punkten inte är så väl underbyggt.

Herr talman! Det här är ett mycket komplicerat område som kräver ingående diskussioner i den kommitté som är tillsatt. Och jag tror att herr Signell har förståelse för att det arbetet måste fullföljas innan några som helst besked kan ges på den här punkten. Det skulle skapa en hel del komplikationer om vi nu gick in och sade något om just den grupp av huvudmän som står i begrepp att bygga. Som jag redovisade i min replik är det inte någon brist på initiativ ute i kommuner och landsting. Man fortsätter att bygga, och det tycker jag i och för sig är ganska naturligt eftersom varje kommunalman måste inse att den här verksamheten är av stort värde och att man därför är beredd att fortsätta planering och byggande. Man känner ju dessutom genom riksdagsbeslutet till att staten senare är beredd att ta över det ekonomiska ansvaret till största delen då det gäller driftsunderskottet.

Herr talman! Genom vår reservation till utbildningsutskottets betänkande med anledning av propositionen om anslag till byggnadsarbeten m.m. inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde fullföljer vi socialdemokrater vårt arbete för ökad satsning på teknisk utveckling och forskning. Vi motionerade redan i januari månad under allmänna motionstiden och slog då fast vår principiella ambition och framhöll betydelsen av att kraftigt öka anslagen till teknisk utveckling och forskning. Vi påpekade att mycket tydde på att det förelåg en eftersläpning i fråga om den teknologiska utvecklingen i vårt land. Vårt förslag innehöll materiellt sett ökade anslag till olika sektorer, och vi framhöll att den tekniska utvecklingen och det naturvetenskapliga forskningsoch utvecklingsarbetet spelar en avgörande roll för näringslivets och därmed indirekt för hela samhällets utveckling. Till forskningen och utvecklingsarbetet i företagen föreslog vi stimulans genom bl.a. skatteavdrag. I sin snart ett år gamla anslagsframställning framhåller UHÄ att till universitetsoch högskoleämbetets disposition för innevarande år finns en ram på 42 milj.kr.

UHÄ slår fast följande: ”Detta är med hänsyn till utrustningens syfte och beskaffenhet uppenbarligen en alldeles för lång genomsnittlig avskrivningstid.

Med hänsyn till budgetläget anhåller UHÄ dock att anslaget ökas med 10 milj.kr. från 42 till 52 milj.kr. Föredraganden följer UHÄ:s förslag och har ingen ambition att ta kratttag på detta för vårt land så strategiska område så att förhållandena ändras till det bättre.

I den motionen föreslår vi att utöver föredragandens förslag på 52 milj.kr. såsom ram för utrustningsanskaffning ytterligare bör anvisas 28 milj.kr. Det anslag som UHÄ egentligen vill ha, dvs. nära en fördubbling, får vi inte fram med den försiktighet som propositionens och utskottsmajoritetens förslag visar. Vårt förslag är alltså att riksdagen för budgetåret 1978/79 skall anvisa ytterligare 14 milj.kr., vilket innebär att kostnadsramen höjs med 28 milj.kr. under de två budgetår som det av tekniska skäl här gäller. Egentligen ger oss regeringssidans ledamöter rätt i vår principiella bedömning att vi måste satsa mycket mera än vad som nu föreslås i majoritetens hemställan. Det är när det materiella innehållet i förslaget skall realiseras som majoriteten inte ställer upp. Det är tyvärr den realitet vi får konstatera. Vi socialdemokrater förordar naturligtvis det anslag som vi motionsledes föreslagit, och jag yrkar bifall till reservationen i utbildningsutskottets betänkande.
Herr talman! Jag noterar — jag vet inte för vilken gång i ordningen — med stor tillfredsställelse det stora intresse som numera finns från socialdemokratiskt håll håll när det gäller den tekniska utvecklingen och forskningen här i landet. Det finns starka skäl att understryka det som Helge Hagberg här har sagt, även om det är litet sent, men bättre sent än aldrig! Det är riktigt att näringslivets utveckling och möjligheter att hävda sig i internationella sammanhang självfallet är starkt beroende av hur vi har det på den här sektorn. Regeringen har också vid olika tillfällen markerat detta, och jag vill erinra om att det har lagts fram förslag i riksdagen när det gäller ökad satsning på teknisk utveckling och forskning, även om det skett från annat departement än utbildningsdepartementet. Jag kan göra den här diskussionen mycket kort genom att säga att anslagets storlek naturligtvis är beroende av tillgången på resurser i nuläget. Det vi behandlar i samband med det här betänkandet är anslag för inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna och då den del som skall ställas till UHÄ:s disposition. UHÄ har, som Helge Hagberg påpekade, begärt att få 52 milj.kr. Det har regeringen föreslagit och det ställer sig utskottsmajoriteten bakom. Jag vill ge UHÄ ett erkännande för att man har tagit hänsyn till det statsfinansiella läget. UHÄ har gjort den här bedömningen och gjort de prioriteringar som UHÄ är mest skickat att göra. Utskottsmajoriteten har alltså ställt sig bakom regeringens förslag, som är identiskt med vad verket självt har begärt. Jag ber att mot bakgrund av det anförda få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Från vänsterpartiet kommunisternas sida har vi tidigare liksom i samband med denna proposition framhållit att vi betraktar Göta kanal som en trafikled som bör utbyggas för frakttrafik och inte enbart upprustas som turisttrafikled och kulturminnesmärke. Vi har också tidigare hävdat att staten borde överta kanalen och tycker naturligtvis att det är bra att vi nu kan fatta ett sådant beslut i riksdagen. Vi kan emellertid inte godta att staten undandrar sig driftkostnader och söker överflytta sådana kostnader på landsting och kommuner. Vi menar att staten helt skall svara även för driften och underhållet av Göta kanal. Som bekant anförde vi från vpk detta även vid behandlingen 1976 av propositionen om upprustning av kanalen. Under senare år har det från olika håll väckts ett antal motioner om en utbyggnad av Göta kanal, och det har anförts många goda argument för en utbyggnad. Låt mig erinra om några: Det skulle stimulera näringslivets utveckling i kanalområdet, det skulle ge förbättrade förutsättningar för lokalisering av arbetstillfällen, det skulle möjliggöra billiga och miljövänliga transporter, osv. Man har kort sagt pekat på angelägenheten av att Göta kanal utvecklas till en viktig transportled. Flera utredningar har sysslat med frågan om kanalens framtid, men dessa har enligt vpk:s mening haft den gemensamma svagheten att de i alltför hög grad begränsats till att studera kanalens skick och att från nuläget söka framräkna transportekonomiska och andra effekter av olika åtgärder. Någon verklig genomlysning av kanaltrafikens betydelse i samhällsekonomisk, regionalpolitisk, sysselsättningspolitisk och miljöpolitisk mening har inte företagits. Vi har tidigare från vpk:s sida sagt — och vi upprepar det — att det är angeläget att Göta kanal upprustas och utbyggs så att den också kan fungera som en transportled för bl.a. godstrafik. Det föreligande betänkandet behandlar en proposition och en vpk-motion, som gäller frågan om ett statligt övertagande av Göta kanal, men jag har ändå velat göra dessa erinringar.

Vi har i vår motion nr 1876 kritiserat den ekonomiska uppgörelsen för statens övertagande av aktierna i kanalbolaget. Uppgörelsen innebär i realiteten ett godtagande av kanalbolagets uppfattning att de av vinstmedel inköpta markområdena inte ingår i den egendom som utan ersättning överlämnats till staten. Vpk har redan i tidigare sammanhang hävdat att all egendom tillhörig kanalbolaget borde övergå i statlig ägo på samma villkor som i fråga om själva kanalen och donationsegendomen. Nu har frågan om ett statligt övertagande av kanalen kopplats till villkoret att staten skall förvärva aktierna i bolaget. De socialdemokratiska ledamöterna i trafikutskottet har gjort samma bedömning som vi gjort i vpk-motionen, och de framför dessa synpunkter i ett särskilt yttrande. Vi är alltså överens om uppfattningen att det gamla kanalbolaget borde ha fått bidra till de kostnader som staten nu måste ta. Vi delar också uppfattningen att man trots detta nu bör kunna acceptera den föreslagna lösningen. Vi beklagar emellertid att inte socialdemokraterna i sitt särskilda yttrande — och naturligtvis även utskottsmajoriteten — också velat ge uttryck för vpk:s uppfattning att staten helt bör svara för driften av Göta kanal och föreslagit att riksdagen borde ge regeringen denna uppfattning till känna. Jag yrkar bifall till vpk-motionen nr 1876.

Detta är naturligtvis tillfredsställande från vår synpunkt. Jag är övertygad om att kanalen efter denna upprustning skall bli en ovärderlig tillgång inte bara för båtfolket och över huvud taget för det rörliga friluftslivet utan också för de kring kanalen boende. Trots detta, herr talman, har vi funnit anledning att avge ett särskilt yttrande, vari vi har markerat att vi inte är tillfredsställda med den ekonomiska uppgörelsen, som bl.a. innebär att staten skall betala hela 5,7 milj.kr. för kanalbolaget. Det har blivit en dyr affär för staten och en mycket förmånlig affär för kanalbolaget. Enligt vår uppfattning borde större hänsyn ha tagits till att de tillgångar som staten nu löser in i stort sett är sådana som uppkommit genom tidigare vinster i kanaltrafiken. Vi har ändå anslutit oss till förslaget i propositionen, eftersom vi är mycket angelägna om att den slutliga lösningen när det gäller Göta kanal inte på något sätt ytterligare skall fördröjas. Herr talman! Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till trafikutskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill först ta upp Olle Östrands och socialdemokraternas särskilda yttrande i detta ärende. De säger där: ”Den tidigare inställningen från de borgerliga partiernas sida angående Göta kanals framtid har kraftigt fördröjt frågans lösning.” Jag vill framhålla för kammaren att detta påstående är alldeles felaktigt. Den socialdemokratiska regeringen har i många Herrans år ända sedan 1930 och 1940-talen haft möjlighet att driva på och lösa problemet med Göta kanal. Därför kan inte den nuvarande regeringen bära ansvaret för att en fördröjning i praktiken har skett. I samband med regeringsövertagandet gick den nuvarande regeringen igenom de önskningar, äskanden och motioner som framförts såväl från socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna som från borgerligt håll. Motionärer m.fl. var inte helt nöjda med utredningsresultatet utan ville i likhet med vad Tore Claeson här säger bygga ut kanalen för större frakter. Det var då naturligt att regeringen tog sig en funderare på hur den skulle handla mot bakgrund av de utredningar som skett under den socialdemokratiska regeringen och de motioner som väcktes förra året. Nu har regeringen fattat ett beslut. Den har naturligtvis måst tillsätta en undersökning för att kunna upprätta ett avtal med kanalbolaget. Det måste ju ske innan en proposition kunde föreläggas riksdagen. I avtalet anges under vilka former ett övertagande skall äga rum. Då är jag inne på själva kostnadsfrågan. Från socialdemokratiskt håll säger man, inte i en reservation men i ett särskilt yttrande, att detta är en dyr affär för staten. Den som följt vad som hänt under åren instämmer nog inte i det påståendet, men det är klart att man kan ställa frågan: Är det verkligen på det viset? Är detta en för dyr affär för staten? Statsmakterna har haft insyn i kanalbolaget både genom riksbanken och genom tillsättande av representanter i bolagets styrelse. Kanalbolaget har investerat vinstmedel bl.a. i skog, alltså i tillgångar som behållit sitt värde och t.o.m. ökat i värde under de senaste årtiondenas kraftiga inflation. De tillgångar som nu kommer att tillfalla staten är mycket stora. Det rör sig inte om bara 11 milj.kr., som det har sagts. Enligt min bedömning är skogstillgångarnas värde betydligt högre, nästan det dubbla. Jag skulle vilja säga att bolaget har vid övertagandet tillgångar på mellan 30 och 40 milj.kr. placerade i fastigheter och sådant. Sett utifrån den utgångspunkten är det, herr Östrand, ingen dyr affär för staten. Det är en billig affär för staten. Sedan kan man naturligtvis kritisera kanalbolaget för att det inte i tillräcklig grad har underhållit kanalen. Därvidlag finns det brister, och bolaget borde alltså ha använt mer av sina tillgångar till underhåll. Men under den senaste tioårsperioden har kanalbolaget befunnit sig i den situationen att staten har hållit på att utreda frågan om kanalens framtid, och man har inte vetat hur det skulle komma att gå med kanalen. Skall den byggas ut till fraktdrift i större skala, skall den byggas ut för fritidsändamål eller skall man lägga ner den? Det är därför förståeligt att bolaget inte har varit särskilt aktivt när det gäller underhållet. Dessutom kommer en upprustning nu att innebära en teknisk förbättring av kanalen på ett sådant sätt att den fortsatta driften förbilligas, även om det kommer att kosta mera pengar att driva kanalen i fortsättningen. Låt mig sedan säga till Tore Claeson att det naturligtvis ligger i landstingens intresse att delta i kanalens upprustning. Det är inga stora summor det rör sig om i förhållande till driftkostnaderna, men ett deltagande från landstingens sida skulle vara ett bevis för att de är beredda att ta ett visst ansvar för den förbättring av verksamheten som nu skall ske. Herr talman! Jag ber mot denna bakgrund att få yrka bifall till trafikutskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall inte dra upp någon längre debatt med herr Lothigius om historieskrivningen kring Göta kanal. Jag bara rekommenderar herr Lothigius att göra ett ytterligare studium av protokollet från onsdagen den 11 maj förra året. Där finns historien kring Göta kanal klart och tydligt återgiven. Det framgår också klart av detta protokoll att det är ett partitaktiskt agerande från de borgerliga partiernas sida som har fördröjt den mycket nödvändiga upprustningen. Jag skall nöja mig med det. Låt mig i stället gå över till frågan om köpeskillingen och om det är en bra affär eller ej. De skogstillgångar som funnits i kanalbolaget och nu överförts till staten har givetvis ett visst värde. Men man kommer aldrig ifrån det faktum att staten för 5,7 milj.kr. köpt in ett förlustbolag. Förlusterna på kanalrörelsen har för 1978 beräknats uppgå till 1,8 milj.kr. och kommer att successivt öka till 3,5 milj.kr. år 1987. Denna förlust skall reduceras genom de inkomster man får ifrån skogsavverkningarna. Trots detta kommer nettoförlusten under den närmaste femårsperioden att uppgå till mellan 550 000 och 750 000 kr. per år. Till detta, herr Lothigius, kommer kostnaden för upprustningen av kanalen, beräknad till 45 miljoner i 1977 års penningvärde. Med den galopperande inflation vi har i dag kommer denna kostnad naturligtvis att stiga rätt väsentligt. Det är mot denna bakgrund som vi från socialdemokra tiskt håll tycker att det är litet magstarkt att betala 5,7 miljoner för detta förlustbolag.
Herr talman! Det finns en motion från vpk till denna proposition. I den motionen har kommunisterna tagit upp problematiken om övertagandet av aktierna i bolaget och det pris detta har betingat, vilket vi skarpt kritiserat. Men jag skall inte ytterligare uppehålla mig vid detta. Jag tycker också det är meningslöst att nu tvista om orsakerna till fördröjningen av upprustningen av kanalen och statens övertagande. Det är mera meningsfullt att diskutera hur man nu bäst skall reparera tidigare försummelser. Carl-Wilhelm Lothigius berörde något det yrkande vi framfört i motionen om att staten helt borde svara för driftkostnaderna. Till det vill jag säga att i de förhandlingar som förts med landstingen har förutsatts att samtliga fyra landsting, dvs. Östergötlands, Skaraborgs, Jönköpings och Örebro läns landsting, eller under alla förhållanden de två stora, nämligen Östergötlands och Skaraborgs, skulle vara beredda att medverka. Nu står det klart att Skaraborgs läns landsting inte kommer att medverka till finansieringen av driftunderskottet. I propositionen dras därav slutsatsen att hela konstruktionen med landstingsbidrag åtminstone f. n. måste överges. Då säger vi, och jag vill upprepa vad vi tidigare framfört i detta sammanhang, att den naturliga slutsatsen väl ändå måste vara att staten helt bör svara för driften. Men den, som vi tycker, naturliga slutsatsen drar varken utskottsmajoriteten eller socialdemokraterna i det särskilda yttrandet.
Herr talman! Jag vill till Olle Östrand säga att det inte är något partitaktiskt agerande i detta sammanhang. Kammaren måste ha rätt att få ett fullgott underlag för sina beslut. Det är det som är bakgrunden till vårt sätt att agera i denna fråga; så enkelt är det. När det gäller kostnaderna har under den här tiden stora värden skapats. Om det inte råkar vara kanalbolaget som har medverkat till detta utan det är socialdemokraternas och andras sätt att sköta penningvärdet i landet som har medverkat till det, så är dock de facto situationen den att stora värden finns i skogstillgångarna. Sålde man dem i dag, skulle man få 30-40 milj.kr. som man sedan kunde använda för kanalens drift — och för investeringar, om man så vill. När det gäller vissa fastigheter, som f. n. är av mindre intresse för kanalbolaget och som är så disponerade att de kanske inte är tillräckligt rationella, säger man ju också att det skall vara möjligt att sälja dem. Till Tore Claeson vill jag säga att jag förstår att man från kommunistiskt håll ville se på framtiden, bygga ut kanalen från samhällsekonomiska synpunkter, få en kanal som kan ingå i vårt svenska kommunikationsnät också från fraktsynpunkt. Det var även från början min tanke att det vore intressant att ha en sådan vattenled genom Sverige. Men alla de undersökningar som gjorts, alla diskussioner med näringsliv och kommuner, har ändå visat att så icke är möjligt, när man summerar de olika tillgångar vi har. Dessutom finns det tyvärr miljöskäl — när det är fråga om att släppa in olja i vår renaste sjö, Vättern — som gör att man inte utan vidare ger sig in på sådana här saker.